Fru talman! Magnus Persson har frågat mig om jag tänker verka för att regeringen lämnar förslag om utökade preskriptionstider för arbetsmiljöbrott. Svaret på den frågan är ja. På regeringens initiativ har en utredning nyligen genomfört en fullständig översyn av den straffrättsliga regleringen om preskription. Syftet med den var att åstadkomma en reglering som i större utsträckning än i dag tillgodoser intresset av bland annat en effektiv lagföring av brott, som är anpassad till den forensiska och tekniska utvecklingen. Utredningen lämnar också förslag om förlängning av preskriptionstiden för allvarliga brott. Det innebär bland annat att preskriptionstiden för arbetsmiljöbrott genom grovt vållande till annans död förlängs från 10 till 15 år. Remisstiden gick nyligen ut, och förslagen bereds nu i Regeringskansliet. Regeringen har även gett Arbetsmiljöverket utökade resurser de senaste åren för att stärka sitt tillsynsarbete och genomföra fler arbetsmiljöinspektioner. Under 2022 får Arbetsmiljöverket ytterligare tillskott på 85 miljoner kronor.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 Jag är övertygad om att dessa resursförstärkningar och det löpande utvecklingsarbete som myndigheterna bedriver kommer att leda till förbättrade förutsättningar att utreda även arbetsmiljöbrott. Om det begås ett sådant brott i ett företags verksamhet kan den individ som begått brottet dömas till straff och företaget kan åläggas företagsbot. Även här har vi förstärkt regelverket. Den 1 januari 2020 höjdes maximibeloppet för företagsboten från 10 miljoner kronor till 500 miljoner kronor för allvarliga brott som begås av större företag. Ett av syftena med den lagändringen var just att ge företag tydliga incitament att organisera sig på ett sådant sätt att risken för brott i verksamheten minskas. Sammanfattningsvis vidtar regeringen åtgärder som bidrar till en bättre och tryggare arbetsmiljö och som förbättrar myndigheternas förutsättningar att utreda arbetsmiljöbrott. Alla som jobbar förtjänar en trygg och säker arbetsplats.

Fru talman! Tack, statsrådet, för svaret, även om det kom väldigt sent i går! Men bättre sent än aldrig. Jag förstår att man kanske inte har velat svara på det här efter att jag tagit del av ministerns svar. Det är ett svar som till 95 procent inte ens handlar om frågan. Frågan gällde att normalgraden för arbetsmiljöbrott borde öka från dagens två år till fyra år samt för grova arbetsmiljöbrott från fem år till tio år. Det enda man säger är att preskriptionstiden för grovt vållande till annans död förlängs från 10 år till 15 år och hänvisar till regeringens utredning om översyn av straffrättsliga regler för preskription. Det är en översyn som inte ens behandlar arbetsmiljölagen. Den nämns inte med en enda stavelse i utredningen. Fru talman! Jag blir väldigt oroad när vi har en justitieminister som inte känner till skillnaden. Arbetsmiljöbrott har egna preskriptionstider. Det är vad interpellationen handlar om. Med dagens regelverk får det till exempel gå högst fem år från händelse till att åtal väcks för vållande till annans död samt två år för vållande till kroppsskada eller sjukdom. Det är alltså ett helt annat ämne än den utredning som ministern hänvisar till. Jag tycker att det är anmärkningsvärt. I svaret lyfts även satsningar på domstols och polisväsendet upp. De har sin grund i den budget som lagts fram av Moderaterna, Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna. Vi satsade betydligt mer pengar än regeringen. Det är bra att man hänvisar till den, men det har inte med den här frågan att göra. Efter att jag läst svaret kan jag konstatera att regeringen inte har för avsikt att förlänga preskriptionstiderna för arbetsmiljöbrott, vilket hela interpellationen handlar om. Det är synd. Hade man tagit denna fråga på allvar hade kanske Jan Stankos familj fått upprättelse. Han dog på sin arbetsplats på Svinesundsbron, något hans son blev vittne till. Men han kallades inte till förhör då processen med förhör utomlands drog ut på tiden. När man äntligen började komma i mål lades ärendet ned. Det ansågs preskriberat. Det är bara ett av många fall där företagen går fria på grund av preskriptionstiden. Det är andemeningen med hela denna interpellation. Fru talman! Arbetsmiljöbrott är ett oaktsamhetsbrott. Det skiljer det från andra brott som ofta utgår från en direkt handling. Det är en av anledningarna till att det blir så komplicerat. Det handlar inte om handlingen utan om så mycket annat. Det är väldigt anmärkningsvärt att man från regeringens håll inte förstår en sådan relativt rak och enkel fråga. Nu när vi klargjort vad interpellationen handlar om, fru talman, ställer jag frågan igen: Vill regeringen arbeta för att utöka preskriptionstiderna för arbetsmiljöbrott? Vi måste här hålla isär arbetsmiljölagen och annan lag. Det är två helt skilda saker. Det har man tydligen misslyckats med här.
Fru talman! Nej, det är nog Magnus Persson som har fått det om bakfoten. Preskriptionsreglerna är generella och gäller alla brott beroende på vilka straffskalor vi har för respektive brott. Har vi då grovt vållande till annans död, som vi pratar om här, innebär den översyn vi har gjort av preskriptionsreglerna att de träffar de brotten. Därmed förlänger vi preskriptionstiden från 10 till 15 år. Det är det förslag som finns när det gäller grovt vållande till annans död. Med anledning av den här interpellationen men också den diskussion som förevarit frågade vi polisen, Arbetsmiljöverket och åklagarna om det är ett problem med preskriptionsreglerna generellt sett. De säger samfällt att det inte är det som är problemet därför att arbetsmiljöbrott så gott som alltid utreds omedelbart när de har skett. Det är inte det som är problemet. Vi har helt andra problem på arbetsmiljösidan som myndigheterna jobbar med. Det behövs bättre tillsyn, fler inspektioner, mer polisiära resurser, mer åklagarresurser och strängare påföljder för företagen generellt sett. Det är helt andra problem. Allt detta jobbar vi med. När det gäller polisiära resurser skjuter vi till mer resurser till polisen än vad någon annan regering har gjort. Vi nästan fördubblar anslaget till polisen från 20 miljarder 2015 till nästan 40 miljarder kronor 2025. Vi sätter av mer åklagarresurser. Vi nästan fördubblar också deras anslag. En av de vanligaste påföljderna för företag när det gäller arbetsmiljöbrott är företagsbot. Där har vi höjt maximibeloppet för företagsbot från 10 miljoner kronor till 500 miljoner kronor. Fru talman! Jag tror ärligt talat att den här interpellationen har en helt annan bakgrund från Sverigedemokraternas sida. Det beror på att Sverigedemokraterna är så pressade av den övriga diskussionen om arbetsmiljöfrågorna att ni väljer att försöka lyfta fram den här diskussionen som egentligen inte är det stora problemet. Alla vet ju att Sverigedemokraterna i fråga efter fråga snarare har ställt sig på Svenskt Näringslivs och högerns sida när det gäller arbetsmiljöfrågorna. Ni vill ta bort de regionala skyddsombuden. Det skulle vara helt förödande för arbetsmiljöarbetet. Ni röstade tillsammans med den övriga högern här emot en utökad tillträdesrätt för de regionala skyddsombuden. Ni fällde ett sådant lagförslag här. Det visar återigen på punkt efter punkt att ni är ett löntagarfientligt och antifackligt parti. Sedan försöker ni att lyfta upp en sådan här fråga och påstå att den är något slags huvudfråga och har en interpellationsdebatt om detta. Jag tror att det snarare är bakgrunden här. Men det går vi inte på, och det går heller ingen annan på. I sakfrågan förlänger vi som sagt preskriptionstiden för arbetsmiljöbrott genom grovt vållande till annans död från 10 till 15 år. Det är därför som jag klart och tydligt kan svara ja på den frågeställning som Magnus Persson lyfter upp.
Fru talman! Det är anmärkningsvärt när man står och lyssnar på vad Morgan Johansson säger här. Det handlar om ren okunskap eller att han medvetet står och ljuger. Den här debatten handlade om preskriptionstiden, men jag ska förtydliga. När det gäller tillträdesrätten för skyddsombud hade du, om du hade tittat på förslaget, sett att Sverigedemokraternas förslag ville gå betydligt längre än regeringens förslag. Vi ville att de regionala skyddsombuden, som delvis är avlönade av staten, skulle ha tillträde till samtliga Sveriges arbetsplatser oavsett avtal. Med regeringens förslag ställer ni stora delar av arbetskraften utanför arbetsmiljöarbetet. De får inget skydd. De har inte rätt till något skydd. Ni lämnar dem åt sidan, för ni ställer krav på att det ska finnas vissa former av avtal, kollektivavtal eller kollektivavtalsliknande villkor på arbetsplatsen. Men de platser som inte har kollektivavtal ställer ni utanför. De har inte rätt till något arbetsmiljöskydd över huvud taget. Vi ville gå betydligt längre än regeringen. Vi sa inte nej. Det förslaget finns, och det är bara att hämta. Jag går tillbaka till frågan som Morgan Johansson försökte att slingra sig ifrån väldigt mycket. Jag har Socialdemokraternas valmanifest här i handen, både från 2014 och 2018. Jag vet inte om du har läst dem eller kanske glömt bort dem. Där står det tydligt att man går till val på att utöka preskriptionstiderna för arbetsmiljöbrott. Det är något som jag och många andra från byggbranschen blev väldigt glada för när vi såg och hörde. Jag har jobbat som skyddsombud och facklig förtroendeman i många år, så jag är väldigt insatt i branschen. Men jag förstår om Morgan Johansson, som kanske aldrig har satt sin fot på en vanlig arbetsplats, har svårt att se de problemen. Inget hände. År 2016 lade Sverigedemokraterna fram förslag på bordet i riksdagen. Men regeringen röstade nej, trots att Socialdemokraterna drivit frågan i valrörelsen och majoriteten fanns där. Inför valet 2018 lyfte Socialdemokraterna igen fram frågan om utökade preskriptionstider i valrörelsen. Det gjordes då med ännu större tyngd, då även LO krävde att man skulle driva frågan. Frågan har legat på riksdagens bord varje år sedan dess. Nu har även Moderaterna ställt sig bakom det. Det finns en bred samsyn i frågan. Men ändå yrkar man varje år avslag på förslaget. Nu ligger det igen på arbetsmarknadsutskottets bord. Man har yrkat avslag vid första beredningstillfället. Men man har chans att ändra sig. Jag hoppas att Morgan Johansson pratar med sina företrädare i arbetsmarknadsutskottet och att de ställer sig bakom förslaget. Då får ni igenom ett vallöfte som inte kostar mycket pengar. Det kommer att vara ett bidrag i kampen mot arbetslivskriminaliteten. Vi har ofta problem i svåra tider med utrikes företag som är svåra att komma åt och som lämnar landet. Det är väldigt tydligt. Det stämmer inte att Sverigedemokraterna inte satsar på arbetsmiljöarbetet. Sverigedemokraterna har kontinuerligt satsat betydligt mer än regeringen på arbetsmiljöarbetet. Vi vill öka resurserna för att fler ska kunna bli skyddsombud. Det saknas 20 000 lokala skyddsombud. Vi vill att fler ska kunna bli det. Men för Morgan Johansson och Socialdemokraterna är det viktigare med en politisk makt över arbetsplatsen i stället för ett arbetsmiljöarbete och arbetsskydd som gäller alla löntagare. Man sätter makten före arbetsskyddet. Det är beklämmande att höra. Men så fungerar ett maktparti. Det händer i många andra länder i Europa. Men det hör inte hemma i en demokrati. Det är beklämmande att höra att makten går före skyddet. Vi ser att löntagarna reagerar på detta. Det är i dag en av fem inom LO som vill stödja Socialdemokraterna. Jag förstår att man har panik i det socialdemokratiska partiet när man tappar makten i den svenska arbetarrörelsen som man har tagit för given i många år. Men så ser det inte ut längre. Min fråga går tillbaka: Är Morgan Johansson beredd att arbeta för att vi ska kunna utöka preskriptionstiden för arbetsmiljöbrott, ja eller nej?
Fru talman! Jag har svarat på den frågan. Det finns ett liggande förslag som innebär att för arbetsmiljöbrott genom grovt vållande till annans död förlänger vi preskriptionstiden från 10 till 15 år. Sedan får jag säga till Magnus Persson att min pappa var plåtslagare under hela sitt liv, bland annat på varvet i Helsingborg. Jag hör att vi båda kommer från den delen av landet. Jag kommer mycket väl ihåg när farsan en gång kom hem och sa att en av hans arbetskamrater hade fått fingret avslitet i en borr. Jag tar inga lektioner av dig, Magnus Persson, när det gäller arbetarskydd. Hela min släkt är en del av den arbetarklass som socialdemokratin har stått upp för under alla år och kommer att fortsätta att stå upp för. Magnus Persson säger att förhållandena har förändrats. Det är fullständigt fel. Socialdemokraterna är det största partiet i arbetarleden och kommer att fortsätta att vara det i än större utsträckning, skulle jag vilja påstå. Det gäller särskilt mot bakgrund av att vi nu ser hur Sverigedemokraterna sviker arbetarna. Det är den frågan som jag tog upp här. Nu säger Magnus Persson att ni medverkade till att fälla förslaget om att utöka tillträdesrätten för de regionala skyddsombuden. Det gjorde ni ju. Det berodde på att ni tyckte att man inte gick tillräckligt långt. Sakfrågan blev ändå den att ni medverkade till att fälla förslaget. Dessutom ville ni avskaffa de regionala skyddsombuden. Det är ju så. Ni är helt och hållet för näringslivets intressen i de här frågorna. Det kommer Sverigedemokraterna att fortsätta att vara. Sverigedemokraterna är i grunden ett löntagarfientligt och antifackligt parti. Det tror jag att de allra flesta väljare också ser. När det gäller sakfrågan fortsätter vi naturligtvis med att utöka resurserna till Arbetsmiljöverket, att förstärka lagstiftningen och att öka påföljderna, bland annat företagsboten. Vi kommer också i den här delen att förlänga preskriptionstiderna. Jag tror inte att ni längre har någonting att hämta i arbetarleden, Magnus Persson.
Fru talman! Nu tog den här debatten en lite annan väg, men det är ju typiskt Morgan Johansson när han inte kan svara på frågan och vet att han har fel. Arbetsmiljölagen är en helt annan lagstiftning, och det tycker jag att Morgan Johansson bör läsa in sig på. Det blir lite patetiskt när han anser sig vara arbetarnas företrädare för att hans far hade en arbetskamrat som slet av ett finger. Jag har burit två arbetskamrater som har förolyckats på jobbet till deras grav. Så ta inte den diskussionen med mig, för det har du ingenting att vinna på över huvud taget! Du vet ingenting om hur det känns. Vi är ett arbetarparti. Vi är Sveriges nya arbetarparti; det är inga konstigheter med det. Det är där Sverigedemokraternas bas ligger - inom LO-kollektivet. Det vet Socialdemokraterna mycket väl, och det är därför de har panik just nu. Men det är inte det frågan här handlar om över huvud taget. Morgan Johansson vägrar att beröra frågan. Han pratar om en massa annat lite luddigt, för han kan helt enkelt inte svara på frågan. Men grunden till att man väljer att rösta nej till förslaget är att Sverigedemokraterna lägger det på bordet. Det är det som är det stora problemet för Socialdemokraterna. Det visar ändå att Socialdemokraterna enbart är ett maktparti, där makten går före allting. I stället för att ge arbetstagare som har drabbats vid olyckor en chans till upprättelse väljer Socialdemokraterna att rösta nej till förslaget, enbart för att det kommer från Sverigedemokraterna. Det tycker jag är anmärkningsvärt. Att då stå här i talarstolen och säga att man ställer upp för svenska löntagare och svenska arbetare är att komma med en ren lögn. Om du verkligen hade ställt upp för dem, Morgan Johansson, skulle du ha röstat ja till förslaget. Det är ett förslag som ni själva går till val på i två val på raken. Det är ett vallöfte som står med i ert eget valmanifest, och det väljer ni att rösta nej till enbart för att Sverigedemokraterna lägger fram förslaget. Det, fru talman, tycker jag är skamligt. Det är inte politik för svenska löntagare.
Fru talman! Det är svårt att komma längre i den här debatten. Jag har förklarat vilka förslag som ligger på bordet. Preskriptionsreglerna omfattar all lagstiftning, och de beror på vilken straffskala man har för varje brott. När det gäller arbetsmiljöbrott genom grovt vållande till annans död är förslaget att man förlänger preskriptionstiden från 10 till 15 år. Det kommer vi att gå vidare med. Jag tycker nog att Magnus Persson är ute i ett ärende där han försöker påstå en sak, men där jag säger att vi faktiskt genomför en förlängning av preskriptionstiden. Återigen har vi då detta med arbetarparti. Alla vet ju att Moderaterna och Sverigedemokraterna är som ler och långhalm. Man kan knappt skilja Moderaterna och Sverigedemokraterna åt längre; när den ena tar slut börjar den andra. Det är så tydligt. Att försöka lura i Sveriges löntagare och arbetare att Sverigedemokraterna ihop med Moderaterna skulle föra något slags löntagarvänlig politik tror jag är en omöjlig uppgift, särskilt när det visar sig svart på vitt hur det blir när de här frågorna kommer upp och verkligen ställs på sin spets. Det gäller till exempel de regionala skyddsombuden, som ni ju vill ta bort. Det blir tydligt för människor vem det egentligen är som står för arbetarnas intressen och vem som egentligen bara låtsas göra det i de här frågorna. Socialdemokratin kommer alltid att göra det i alla väder. Ni i Sverigedemokraterna kommer, så fort ni får tillfälle att krypa in under Moderaternas paraply och därmed också under Svenskt Näringslivs paraply, att vika er för dem. Så ser det nog ut, dessvärre.